Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 26 behandlas anslag till tullverket för budgetåret 1985/86. I detta sammanhang berörs också tullverkets rätt att finansiera en del av sin verksamhet med avgifter. Detta är ingen nyhet — så har skett tidigare — men det som i år speciellt skapat uppmärksamhet är förslaget i propositionen att ge tullverket rätt att ta ut en särskild avgift vid allt arbete utanför ordinarie arbetstid. Ordinarie arbetstid är enligt förslaget måndag-fredag kl. 7.00-16.00. Vid övertid skall avgift debiteras efter en tidtaxa, motsvarande 125 kr. per person och halvtimma. Avgiften skulle ge statsverket en inkomstförstärkning på mellan 50 och 100 milj.kr. Ett införande av avgiften skulle innebära en stor orättvisa mot mindre orter med hamn. Särskilt svåra problem skulle uppstå i orter där färjetrafiken bedrivs med små och få fartygsenheter och med anlöp utspridda över hela eller största delen av dygnet. I en del fall skulle ett genomförande av förslaget i propositionen sannolikt medföra att all trafik skulle upphöra. Man kan också starkt ifrågasätta om förslaget inte strider mot de internationella överenskommelser som vårt land ingått för att främja frihandeln och kontakten länder emellan. Tullkontrollen sker för att tillvarata det allmännas intresse, och skall denna avgiftsbeläggas måste man starkt ifrågasätta om inte denna avgift snarast är en skatt. Även om utskottsmajoriteten nu föreslår att avgiften skall begränsas till godstrafiken, så innebär ändå förslaget påtagliga brister i konkurrenshänseende, eftersom avgiften kommer att belasta transportmedlen olika. Statens järnvägar kommer att slippa att betala avgiften på grund av de särskilda rutiner som införs för järnvägstransporter. Vidare kommer avgiften att särskilt drabba vissa kommuner som gjort stora investeringar i hamnanläggningar. Framför allt kommer Skånes kommuner att drabbas och belastas i orimligt och oproportionellt hög grad av avgifterna. Dessutom kommer konkurrensen att snedvridas mellan glest trafikerade hamnar och hamnar i närheten av dem som har stor trafik. Alldeles speciellt kan Landskrona kommun komma att drabbas. Det kan inte uteslutas att avgifterna tvingar vissa färjelinjer till nedläggning eller inskränkningar, med alla de problem detta innebär i form av försämrade transportmöjligheter, förlorade arbetstillfällen etc. Utskottsmajoriteten tycks vara medveten om allt detta men godtar ändå en ökning av avgiftsuttaget och överlåter åt tullverket att finna praktiska lösningar. Detta gör utskottsmajoriteten utan att veta något om huruvida det går att finna sådana lösningar eller hur sådana regler skall utformas. Knappast i något annat ärende har vi utskottsledamöter fått så många brev och uppvaktningar som just i denna fråga. Oberoende av partitillhörighet har representanter för kommuner, föreningar och organisationer uttalat sin oro för ett genomförande av detta avgiftssystem. Med tanke på den starka reaktionen mot förslaget, med tanke på den tveksamhet som råder om huruvida förslaget överensstämmer med våra handelspolitiska åtaganden och med tanke på den totala ovissheten om den slutliga utformningen av avgiftssystemet, borde riksdagen avslå det nu föreliggande förslaget. Till utskottsbetänkandet har också fogats en reservation angående en regional ledningsverksamhet. Här är frågan huruvida en försöksverksamhet skall fortsätta eller om den nuvarande verksamheten skall vidareutvecklas. Centerns ledamöter i utskottet anser att den sistnämnda vägen är den bästa. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4 och 5 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4 och 5 och vill till stöd för det åberopa vad Kjell Johansson har sagt i reservation nr 2 samt i någon mån lägga ut texten om reservation nr 4. Regeringen talar väldigt mycket om sin handlingskraft — det är väldigt mycket tal om den. Det är klart att det är en form av handlingskraft, när man har höjt skatterna 75 gånger på nästan tre år, men det är dessutom en underlig form av handlingskraft, när man har kommit på ett alldeles nytt sätt att ta in pengar. Nu vill finansministern ta betalt av vissa skattskyldiga för att de får betala skatt. Herr talman! Tullar har funnits i årtusenden. Vi harläst t.o.m. i Bibeln om tullarna. Tullar är skatter, och skatt är rent statsrättsligt ett tvångsbidrag, kan man säga, som vi av en eller annan anledning måste betala till stat eller kommun utan att kunna kräva någon som helst bestämd motprestation. De pengar som staten får in i tullavgifter går, precis som den statliga inkomstskatten eller arvsskatten eller momsen, direkt in i den kassa som finansministern sedan betalar ut till hundratals olika statsutgifter alltifrån försvar till forskning och folkpensioner. Vi betalar, om än inte alltid med glädje så pliktskyldigast, de skatter som vi i riksdagen har beslutat om. Ibland klagar vi över deras storlek. Men nu vill finansministern att den som importerar vissa varor inte bara skall betala den skatt som kallas tull utan också skall betala skatt för att få betala tullskatten. Finansministern vill införa en avgift för tullklarering som inte sker på s.k. normal arbetstid. Det är, herr talman, en innovation t.o.m. i det svenska skattesystemet. - & Z Onsdagen den resenärerna skall kunna få förtulla sina eventuella varor. Generaltull 22 maj 1985 styrelsen menar, och finansministern har välsignat denna åsikt, att ordinarie arbetstid än mellan kl. 7.00 på Morgonen och 16.00 på eftermiddagen: Den Tullförrättningsavsom besvärar den fiskala myndighet som heter tullverket på annan tid skall ; betala en avgift för att tullen är så tjänstvillig att den räknar ut och kasserar in den skatt som heter tull. Det är ett underligt förslag som vi inte bör ställa oss bakom i riksdagen. Därtill kommer, herr talman, att Sverige officiellt är ett frihandelsland och har skrivit på väldigt många avtal om lägre tullar. Vad skall våra förhandlingspartner tänka, när de upptäcker att tullen tar olika betalt beroende på när en vara skeppas in i landet? Jag kan heller inte underlåta att påpeka att vi som kommer från sådana kommuner som t.ex. Malmö, som har bara 1,5 mil till närmaste huvudstad, måste räkna med att biljettpriset för returresan snabbt går upp över hundralappen, om riksdagen går med på det här förslaget. Finansministern medger i propositionen att detta delvis är en nyordning, men han anser att det är rationellt och lämpligt. Jag tycker inte att det är någotdera — det är varken rationellt eller lämpligt. Det är raka motsatsen! Dessutom, herr talman, är det faktiskt konstitutionellt inte möjligt för riksdagen att lämna något bemyndigande till regeringen, eftersom det gäller en form av beskattning. Och om beskattning beslutar riksdagen ensam.

Herr talman! Normalt brukar anslaget till tullverket vara ett förhållandevis enkelt ärende för skatteutskottet att klara, men så inte i år. Det som har vållat stor uppmärksamhet och debatt är förslaget till ändrade möjligheter att ta ut tullförrättningsavgifter. Skatteutskottet har i fråga om denna del av propositionen inhämtat synpunkter från såväl konstitutionsutskottet som näringsutskottet, och utskottens yttranden har fogats till skatteutskottets betänkande. Vad som först bör noteras är att tullverket redan i dag har rätt att ta ut avgifter. Så sker också om än i begränsad utsträckning. Det är alltså ingen ny princip som lanseras. Däremot är det fråga om ett annat uppbördssystem och om en utökning av avgifterna. Jag kan först ta upp de föreslagna avgifterna för tullupplag, för tillsyn av transitlager samt registreringsavgifter för kreditimportörer och hemtagare, och de beräknas ge inkomster på 7 milj.kr. om året. Merparten av dessa inkomster, 5 milj.kr., faller på tullupplagsavgiften. Det torde vara obestridligt att de möjligheter som företagen har fått till hemtagning och lagring av tullgods har inneburit stora fördelar. Dessa utnyttjas av allt fler företag. En ökad omfattning av denna verksamhet ställer allt större krav på tullverket. Det är nödvändigt att verket utövar en anständig kontroll och även rensar ut en del av verksamheten. En skälig avgift minskar förmodligen omfattningen, och det blir en viss upprensning. Kvar blir de företag som har ett verkligt behov av denna verksamhet. 133 Utskottsmajoriteten anser att det är väl motiverat att ta ut en avgift på det sätt som har föreslagits. Företrädarna för de borgerliga partierna går av principiella skäl emot avgifterna. Det är ett ganska märkligt ställningstagande. Hur många gånger har vi inte hört just från de borgerliga företrädarna, att man skall betala för en tjänst för att få klart för sig att saker och ting kostar? Det gäller tydligen inte när det är företagen som skall betala. Företagen har erbjudits fördelar med tullupplag och transitlager för tullgods, de har kunnat etablera sig som hemtagare och fått kreditmöjligheter. Detta förfarande ställer ökade anspråk på den myndighet som skall se till att allt går rätt till. Inte minst i företagens eget intresse ligger att denna verksamhet inte utvecklas på ett sådant sätt att oseriösa företag opererar utanför de givna reglerna och bedriver en osund konkurrens. Visst är det skäligt att företagen är med och till en del avgiftsfinansierar en verksamhet som till stor del har tillkommit för att tillgodose företagens intressen. Så till frågan om tullförrättningsavgiften. Det ställs allt större anspråk på tullverket. Exportörer och importörer vill utnyttja transportapparaten till 100 20. Dygnet runt skall tullen stå till tjänst och se till att allt klaffar vid våra gränser. Ingen vill ha väntetider — sådant kostar pengar. Ingen vill ha begränsningar i öppethållandet. Alla vill ha en rationell hantering och snabb expediering. Tullverkets kostnader, som de nu redovisas i betänkandet, uppgår till drygt 700 milj.kr. Det ställs ökade krav på tullverket samtidigt som vi kräver rationaliseringar och återhållsamhet på kostnadssidan. I det förslag som nu har presenterats föreslås tullverket få ta ut avgifter för tjänster utförda utanför ordinarie förrättningstid. Rederiföretagen och luftfartsverket föreslås vara uppbördsskyldiga för avgifterna. Det här förslaget har vållat stor debatt. Från borgerligt håll avvisar man förslaget och säger att det är fråga om förtäckt beskattning. Vidare har förslaget ansetts strida mot de handelspolitiska intressena. Man säger att avgifterna snedvrider konkurrensen och att de skulle störa det nordiska samarbetet. Stig Josefson sade att vissa färjeförbindelser kan drabbas av nedläggningar med åtföljande sysselsättningsproblem på grund av det här förslaget. Låt mig först konstatera att förslaget om tullförrättningsavgifter sannerligen inte är unikt. Praktiskt taget över hela världen förekommer tullförrättningsavgifter om än i litet skilda former. Handelspolitiskt bör det därför vara acceptabelt med tullförrättningsavgifter. Den danska tullförrättningsavgiften exempelvis, Karin Ahrland, inbringar 40 milj.kr. om året. Det motsvarar vad den svenska avgiften skulle inbringa på en väsentligt större godsmängd än vad det är fråga om i Danmark. Denna avgift bör alltså ur nordisk synpunkt väl kunna motiveras och försvaras. Därefter något om konkurrensförhållandena mellan de glest trafikerade hamnarna och de större och mer intensivt trafikerade. Utskottsmajoriteten är väl medveten om att det föreligger ett problem med den konstruktion som avgifterna nu har. Men utskottsmajoriteten är övertygad om att problemet går att lösa om man hanterar frågan på ett smidigt och rationellt sätt. Landskrona har anförts som något av ett pilotfall. Landskrona har en färjeförbindelse med Danmark. Företrädare för rederiet och Landskrona kommun har uppvaktat skatteutskottet och informerat om sina bekymmer. Man redovisade en rörelse som brottas med stora svårigheter och menade att avgifterna skulle spoliera förutsättningarna för en vidare drift. Det förslag man då utgick från innebar avgifter på såväl personsom godstrafik. I det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till har utskottet undantagit persontrafiken. Jag har bett tullverket att redovisa vilka avgifter som skulle falla på rederirörelsen i Landskrona om riksdagen antar det nu föreliggande förslaget. Om man räknar på den trafik som enligt turlistan avgår resp. anlöper Landskrona beräknas kostnaderna bli 572 000 kr. per år. Men till detta kommer att tullstyrelsen anser att man ur konkurrenssynpunkt bör minska kostnaderna på de orter där trafiken upprätthålls med små enheter och där man har stor övertidstrafik. För Landskronas del anses en rimlig minskning vara att halvera avgiften. Kostnaden skulle då stanna vid 286 000 kr. per år. Det skall då jämföras med den kostnad på 3,2 milj.kr. som rederiet redovisade vid sin uppfattning inför skatteutskottet. Jag anser att den kostnad som nu är aktuell bör vara möjlig att acceptera även för Landskronas del. Som utskottet har framhållit bör tullverket vid utformningen av avgiften ta sådana hänsyn som jag här har redovisat i exemplet som gällde Landskrona. Utskottet har också förutsatt att regeringen uppmärksamt följer de praktiska erfarenheter som förslaget leder till och vidtar de åtgärder som kan anses erforderliga. Därefter något om reservationerna 1, 2 och 3. Den första reservationen handlar om en regional ledningscentral. Utskottets centerpartister går emot propositionens förslag och vill disponera resurserna på ett annat sätt än tullverket. Reservanterna vill använda medlen i fråga — 430 000 kr. — för att öka bemanningstätheten och inrätta ytterligare en tjänst på en tullbåt. Tullverkets önskan är att få fullfölja den försöksverksamhet som pågår i östra regionen när det gäller att effektivisera kustbevakningsenheterna. Utskottsmajoriteten delar tullverkets uppfattning att det är angeläget att försöksverksamheten fullföljs. I reservation 2 vill Kjell Johansson, folkpartiet, ha ett tillkännagivande om att utsjöbevakningsfartyget Tv 172, som nu är stationerat i Nynäshamn, bör omstationeras till Gotland. Utskottet har tidigare uttalat sig för en stationering till Gotland, men har samtidigt fått acceptera att det ur bemanningssynpunkt blivit nödvändigt att välja Nynäshamn som stationeringsort. Utskottet förutsätter att generaltullstyrelsen fortlöpande bevakar möjligheterna till en omstationering av fartyget, och vi finner inte anledning att riksdagen nu skall göra ett tillkännagivande. I reservation 3 har utskottets moderater enats om att föreslå ett tillkännagivande om inrättande av en frihamn vid Arlanda flygplats. Utskottsmajoriteten hänvisar till de möjligheter som företagen erbjuds när det gäller hemtagning och förvaring på tullupplag eller tullager.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

Herr talman! Först några ord beträffande reservation nr 3 om en frizon vid Arlanda flygplats. Rune Carlstein säger att utskottsmajoriteten inte finner någon anledning att riksdagen skall ta initiativ i frågan. I betänkandet står det t.o.m. att utskottet inte finner det ”tillrådligt” att riksdagen tar något initiativ. Jag tycker att det är en ganska svag motivering. Det lär inom Sigtuna kommun försiggå förberedelser för att till regeringen sända in en ansökan om att vid Arlanda flygplats få ett sådant arrangemang som en frizon innebär. Även om utskottsmajoriteten nu inte vill tillstyrka motionen och reservation nr 3, hoppas jag att man på departementet ur betänkandet kan utläsa att argumenten mot ett inrättande av en frihamn är ganska svaga och att Sigtuna kommuns ansökan därför lämpligen kan behandlas på välvilligt sätt. Rune Carlstein sade att tullverket redan nu har rätt att ta ut avgifter. Visst är det så, men då gäller det verkliga avgifter. Han sade också att en tullförrättning i princip är avgiftsbelagd om den begärs av en trafikant. Men för övrigt är avgiftsfrihet en sedan länge fastlagd princip, som regeringen nu vill ändra. Vi menar att det vore olyckligt om denna princip ändrades, med hänsyn till de konsekvenser som det får på den handelspolitiska sidan. Rune Carlstein hänvisar till andra länder som tar ut avgifter. I propositionen fanns dock ingen redovisning av detta. Under utskottsbehandlingen har vi tagit fram uppgifter om förhållandena i andra länder, men det har inte kunnat bli någon fullständig kartläggning. Vi har faktiskt ganska liten kännedom om regelsystemen i en del länder. Det får emellertid vara hur som helst med avgiftsbestämmelserna i andra länder. I ett läge när Sverige säger sig aktivt arbeta för att olika slags hinder för den internationella handeln skall undanröjas är det inte lämpligt att vi, för att själva ändra politik på detta område, åberopar vad andra länder gör. Jag frågar Rune Carlstein: Hade det inte varit bättre om regeringen hade fört överläggningar med de andra nordiska länderna innan den presenterade det aktuella förslaget? Nu sägs att sådana överläggningar skall komma i efterhand. Irritationen länderna emellan skulle dock ha varit mindre om man hade förhandlat först och sedan lagt fram förslag.

Herr talman! Rune Carlstein säger att jag påtalat att man genom tullförrättningsavgifterna riskerar en nedläggning av vissa färjelinjer. Jag står för detta. Jag är för min del helt övertygad om att situationen för sådana mindre orter, som har en stor hamn alldeles i närheten kan bli ytterst besvärlig. Så pass känsliga är nämligen företagen att de hellre anlitar den — Nr 149 större hamnen, där kostnaderna är lägre. Om t.ex. Landskrona, där mycket ; ; S . 7; Onsdagen den stora satsningar har gjorts på det här området under den tid varvet tvingades 22 maj 1985 till nedläggningar inom en annan del av verksamheten, återigen skulle drabbas av problem tycker jag att även Rune Carlstein skulle se detta som en Tullförrättningsav obehaglig utveckling. Rune Carlstein säger visserligen att man nu har fått gifter, m.m. fram uppgifter om vad detta skulle kosta. Jag vet inte var de beräkningarna är gjorda, men de borde i varje fall ha funnits tillgängliga under behandlingen av frågan i utskottet, så att vi hade kunnat bedöma om de bygger på ett underlag som kan anses tillämpligt på ett konkret fall. Rune Carlstein säger vidare att man bör kunna lösa problemen om man tillämpar ett smidigt system. Men på s. 9 i skatteutskottets betänkande 26 pekar utskottsmajoriteten på en lång rad förhållanden som måste uppmärksammas, och skrivningen avslutas med att utskottet förutsätter att dessa påpekanden skall beaktas. Det är ju ett faktum, Rune Carlstein, att ett bifall i dag innebär att vi in blanko antar ett förslag vars utformning vi inte vet någonting om. Det är detta som vi reagerar emot. Om vi skall överlägga med de nordiska länderna och om vi skall tillgodose kraven på konkurrensneutralitet och annat, då måste vi veta hur förslaget kommer att se ut. Det vet vi inte i dag. Det sägs i betänkandet att förhandlingar bör föras vid lämpligt tillfälle, men dessa förhandlingar kommer i så fall sannolikt inte att kunna leda till något resultat förrän efter det att de bestämmelser vi nu skall fatta beslut om har trätt i kraft. Mot den här bakgrunden tycker jag att det är rimligt att ansluta sig till reservanternas ställningstagande och i detta läge avslå förslaget. Kanhända kan vi i framtiden komma fram till ett mera vettigt förslag, men det nu aktuella är alldeles för dåligt underbyggt för att man skall kunna biträda det. Samma inställning har kommit till uttryck i den långa rad av uppvaktningar som utskottets ledamöter har tagit del av. Även om en del justeringar har gjorts är fortfarande så mycket oklart att det är orimligt att fatta ett beslut på de grunder som nu föreligger.
Herr talman! Först, apropå reservation 2 om utsjöbevakningsfartyget Tv 172: Rune Carlstein påpekar att riksdagen tidigare har uttalat sig för att fartyget skall flyttas till Gotland. En enhällig riksdag har alltså uttalat detta, men ingenting har hänt. Då finns det faktiskt egentligen ingenting annat att göra för riksdagen än att ställa sig bakom ett uttalande till regeringen som gör att regeringen försöker sätta fart och verkställer riksdagens beslut. När det sedan gäller de s.k. avgifterna, som jag — och det är detta saken gäller — vill kalla för skatter, säger Rune Carlstein att vi från de borgerliga partierna anser att man skall betala avgifter för tjänster. Men, herr talman, att man betalar skatt innebär inte någon tjänst från samhällets sida. Jag tycker att vi alla skall betala skatt. Jag är villig att betala en avgift när jag går till doktorn, när jag reser med tåget eller när jag går till tandläkaren. Men jag 137 är inte villig att betala en särskild avgift för en eventuell förmån att få betala en skatt. Det är det principen gäller, och det är därför vi vänder oss emot det här förslaget. Det är naturligtvis trevligt och vänligt av skatteutskottet att framhålla att man gör vad man kan för att försöka rädda t.ex. Landskrona. Men är det verkligen det saken gäller? Jag företräder Landskrona i riksdagen och är tacksam för att ni åtminstone försöker. Men det är faktiskt bättre för Landskrona att man inte inför någon skatt på skatten. Det är det jag försöker påpeka. Rune Carlstein säger att man i Danmark har avgifter. Ja, herr talman, men jag representerar svenska folket — det här är Sveriges riksdag. Jag vill inte i alla sammanhang ha samma förhållanden som i Danmark. Jag har sett mycket i Danmark som jag absolut inte vill vara med om, och jag finner inget skäl till att ställa upp på en skatt på en skatt, bara därför att en sådan finns i Danmark. Det enda rimliga vore att vi i Nordiska rådet försökte förklara för danskarna att det är dags att ta bort denna avgift. Då kanske vi skulle få någorlunda priser över Öresund.

Herr talman! När det gäller förslaget om en frihamn vid Arlanda flygplats säger Karl Björzén att Sigtuna kommun förbereder en framställning om att få inrätta en frihamn eller en frizon. Det förslaget får vi ta ställning till när det kommer. Det föreligger ännu ingen sådan framstälning från Sigtuna kommun. Med de möjligheter företagen redan i dag har anser vi inte att det finns anledning att riksdagen tar initiativ till att inrätta en frihamn. Kommer det en framställning från Sigtuna kommun får vi ta ställning till den sedan vi tagit del av argumenten för en frihamn. Det har talats om överläggningar med andra nordiska länder när det gäller dessa tullavgifter. Jag vet inte att danskarna hade särskilt mycket av överläggningar med Sverige när de inrättade sina tullförrättningsavgifter. Dessa avgifter finns där, och de uppgår faktiskt till 40 milj.kr. Det redovisas i utskottets betänkande. Där redovisas också hur stora tullförrättningsavgifterna är i Finland och hur stora de är i Norge. Karin Ahrland säger att vi i Nordiska rådet kunde diskutera om inte dessa avgifter borde avvecklas. Ja, det kan Karin Ahrland naturligtvis göra. Jag är litet förvånad över att Karin Ahrland, som haft plats i Nordiska rådet så länge och är så mycket för att ta bort avgifter, inte har aktualiserat denna fråga för länge sedan. Karin Ahrland säger vidare att hon inte vill ha någon skatt på skatten. Därmed menar hon tullavgifter. Men, Karin Ahrland, företagen ställer allt större anspråk på tullverket och vill att tullverket skall svara upp mot dessa krav. Då är det väl inte mer än rimligt att företagen får vara med och i någon mån ekonomisera de fördelar som de vill ha. Vi kan som exempel ta tullupplagen, hemtagningsmöjligheterna och kreditmöjligheterna. När företagen vill ha dessa fördelar, ställer det ökade anspråk på tullverket att föra register, utöva kontroll osv. Alla företag begär inte dessa fördelar, men de företag som gör det kommer ju i en viss förmånsställning. Är det då inte — Nr 149 rimligt att de får betala en avgift för denna förmån? Ni talar ju alltid annars så varmt för att man skall ta ut avgifter. Jag kan inte förstå annat än att pang företagen i någon mån bör betala för det man begär av tullverket. Eftersom Landskrona hela tiden i den här debatten har spelat en sådan AA central roll, har jag bett tullverket att ta fram precisa uppgifter. Jag skall be Tullförrättningsav , gifter, m.m. att få återkomma till det i nästa replik.
Herr talman! Rune Carlstein sade att han inte vet om Danmark begärde några förhandlingar innan man införde tullförrättningsavgifter. Det vet inte jag heller. Men hur det än är med den saken, skulle det inte vara lämpligt att Sverige föregår med gott exempel, om man, som man säger i andra sammanhang, på alla sätt vill ftämja det nordiska samarbetet?

Herr talman! Rune Carlstein hänvisar till de andra nordiska länderna och talar om att de har ett sådant här system. Men fortfarande är man osäker på hur förhållandet blir i vårt land. Man talar om att ta upp överläggningar på det nordiska planet om hur systemet skall utformas och för att man skall få en likhet i utformningen. Jag vill säga till Rune Carlstein: Kom först med ett förslag där man beaktat alla de synpunkter som står på s. 9i andra stycket nedifrån. När vi har sett det förslaget har vi något mer konkret att ta ställning till. I dag vet vi inget annat än att vi hört en del vackra ord om vilka synpunkter man skall beakta. Men vi vet ingenting om hur de kommer att beaktas. I det läget kan jag inte frångå den synpunkt som jag tidigare har framfört. Vi kan inte acceptera ett förslag som kanhända får rakt motsatta verkan, eftersom inga riktlinjer är fastlagda för hur avgiften skall utformas.
Herr talman! Först måste jag möjligen göra Rune Carlstein besviken när det gäller Nordiska rådet. Jag har aldrig satt min fot i Nordiska rådet. Jag tror inte att jag kommer att göra det heller; jag har litet andra internationella intressen. För det andra är pedagogik svårt. På torgmöten brukar folk förstå vad jag säger, men jag har tydligen väldigt svårt att förklara för Rune Carlstein vad jag menar med skatt. Jag sade det i inledningen. Skatt är någonting som man betalar, men inte för en specifik tjänst eller en specifik vara. Skatt är någonting som Rune Carlstein, jag, talmannen och varenda ledamot i den här riksdagen betalar, och den går till en gemensam pott. Det är egentligen inte en avgift. Vi skall betala skatt. Men det är klart att det inte är det roligaste vi har att göra här i livet. Det är inte det roligaste företagen har att göra när de betalar tullar. Men de gör det. Vi tycker att vi måste ta in skatter som heter tullar, även om företagarna säkert hellre inte skulle betala. Men vad ni nu begär är 139 att de skall betala en skatt för att de skall få betala den skatt som heter tull. Det är det vi vänder oss emot, herr talman.

Herr talman! Det var tråkigt för Karin Ahrland att hon inte hade satt sin fot i Nordiska rådet. Jag fick intrycket av Karin Ahrlands föregående replik att hon hade varit i Nordiska rådet som ledamot och kände till tullarna och avgifterna i de nordiska länderna. Men jag misstog mig i den delen. Vad man vill ta ut avgifter på, Karin Ahrland, är när man begär något extra utöver vad man normalt kräver av tullverket, nämligen att personalen skall stå till tjänst på obekväma arbetstider, att man skall få rätt till hemtagningsförfarande, att man skall ha tullupplag osv. Det är specifika inrättningar och möjligheter för vissa företag, och det är den delen man skall avgiftsbelägga. Det är alltså den merkostnad som uppstår för att man kräver någonting utöver vad man normalt kan begära av tullverket som man skall ta ut en skälig avgift för. När jag nu har tagit upp Landskrona och redovisat förhållandena där, har jag gjort det för att exemplifiera hur det hela kan lösas på de orter som har en glesare trafik och ett mindre rederiföretag -— för att visa att de inte råkar så illa ut som de har föreställt sig. När vi träffade företrädare för Landskrona trodde de att de skulle drabbas av avgifter på 3,2 milj.kr. om året. Den faktiska siffra som generaltullstyrelsen har kunnat räkna fram är 286 000 kr. om året. Jag skall gärna medge att det också är ett stort belopp, men i en rederirörelse som omsätter åtskilliga miljoner bör det vara rimligt att kunna klara att erlägga en sådan avgift för betjäning på obekväma arbetstider.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig enbart vid mom. 9, dvs. den del av betänkandet som rör tullförrättningsavgifter. Vi har från vpk:s sida sökt att noga överväga våra ståndpunkter i den delen. Vi delar inte den borgerliga uppfattningen att man inte över huvud taget skulle kunna ta ut avgifter. Om man inte gör avgifterna till en ren beskattning utan låter dem förbli ersättning för faktiska merkostnader som tullen har, menar vi att de i och för sig vore förenliga med internationella handelsregler. Samtidigt har vi dock den allmänna inställningen att man bör vara försiktig med att ta ut avgifter på offentliga tjänster — det gäller både sådana som har social innebörd och sådana som det råder skyldighet enligt lag att underkasta sig. Vi har givetvis heller ingenting emot att ta ut mera avgifter eller skatter på företag och kapital. Tvärtom talar både den allmänna vinstkonjunkturen och de senaste årens negativa sociala fördelning i samhället för att det behövs mer sådana uttag än nu. Emellertid måste alla uttag av offentliga medel, både när de sker från löntagare och när de sker från företag, utformas på ett proportionerligt sätt, dvs. efter bärkraft. Man bör undvika skatteoch uttagssystem som drabbar olika företagsstorlekar ojämnt, som drabbar vissa orter och regioner mer än andra eller som på grund av de praktiska förhållandena eljest får en nyckfull karaktär. Det är nu ändå obestridligt att förslaget om tullförrättningsavgifter dess värre hade sådana egenskaper. Det faktum att det under riksdagsbehandlingen har varit nödvändigt att förändra det visar, att man har förstått detta. Förslaget har både i sin ursprungliga och i sin reviderade form väckt åtskillig kritik och opposition. Jag menar då inte den opposition som rent automatiskt kunde väntas från t.ex. Industriförbundet, där man inte skäms för att avvisa alla avgifter som skall betalas av företagen men med samma varma själ ställer sig positiva till avgifter inom offentliga sektorn, vilka drabbar vanliga medborgare. För den sortens opposition har vi inte något till övers. Vad vi däremot har tagit visst intryck av är kritiken som har kommit så att säga från fältet. Och den har långt ifrån enbart kommit från företag i branschen. Den har också kommit från länsmyndigheter, från kommunala ledningar, från ansvariga för hamnverksamheter liksom från sjöfolkshåll. Bland oppositionen finns ju för övrigt socialdemokratiska kommunalledningar och parlamentariskt valda från länsplanet. Denna kritik och förslagets allmänna svagheter har gjort att vi efter diskussioner har beslutat oss för att inte medverka till genomförandet av tullförrättningsavgifterna. Naturligtvis är vi medvetna om att detta får effekten att budgetens inkomstsida under i övrigt lika omständigheter kan försvagas med ca 40 milj.kr., som det väl handlar om. Vi inser mycket väl att detta är en nackdel, och vi är principiellt för att förstärka statens inkomster både för att bringa ned budgetunderskottet och i synnerhet för att garantera viktiga offentliga verksamheter, som väl behövs i denna tid. Vårt parti har vid upprepade tillfällen visat att vi allmänt sett vill medverka till att åstadkomma en budgetförstärkning. Vi har därvid inte varit rädda för att medverka vare sig till att bensinskatten höjdes eller till att en ny fastighetsbeskattning kom till stånd. Med detta vill vi ha sagt att vi alltid är beredda att positivt diskutera förslag till andra former av budgetförstärkningar, som inte har de brister som förslaget till tullförrättningsavgifter har. När det gäller reservationen under mom. 9 kommer vi att rösta för avslag på dess yrkande a men för bifall till dess yrkande b, som avser tullförrättningsavgifterna. I alla övriga delar av betänkandet röstar vi med utskottet. Med vårt alternativ blir anslagsbehovet till tullverket något mindre, dvs. 728,8 miljoner i stället för som med det borgerliga alternativet 730,3 miljoner. Detta är innebörden i själva anslagsdelen av mitt särskilda yrkande som utdelats till ledamöterna och som lyder: Detta särskilda yrkande kommer ensamt att kvarstå när det blir tal om att bevilja pengar.

registreringsavgifter för hemtagare och kreditimportörer samt inkomster från försäljning av statistik-, tryckoch informationsmaterial.

Herr talman! Jag har naturligtvis med intresse tagit del av Jörn Svenssons synpunkter på tullförrättningsavgifter, sådana de kommit till uttryck i den avvikande mening som Jörn Svensson fogat till näringsutskottets yttrande. Där säger han: ”Att företag, kapitalägare och finansinstitut rent allmänt bär en större del av skatter och avgifter än nu är av olika orsaker både skäligt och riktigt.” Han säger också att det inte kan anses felaktigt med avgiftsuttag för tullförrättning. Med hänsyn till de uttalanden som Jörn Svensson gjort i anslutning till näringsutskottets yttrande har man svårt att förstå att han nu går emot förslaget. Han inriktar nu kritiken på att förslaget är olämpligt utformat. Det hade varit värdefullt om Jörn Svensson och vpk något hade utvecklat hur ett lämpligt förslag då skulle ha sett ut. Det enda vi har att tillgå på den punkten är att Jörn Svensson i sitt yttrande uttalat att tullavgifter skulle kunna utgå på icke turlistbunden trafik. Jag frågar mig: Vad är det för trafik som inte är bunden av turlistor? Skulle tullavgifterna utgå bara på den trafiken skulle också den — det kan jag försäkra Jörn Svensson — ganska snabbt bli turlistbunden. Det blir alltså ingen förstärkning till tullverket genom ett sådant förslag som Jörn Svensson har skisserat i sitt särskilda yttrande. Det förslag som Jörn Svensson har framställt under överläggningen innebär att man frånhänder statskassan i runt tal 40 milj.kr. Det ger tullverket väsentligt mindre möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet. Bl.a. kan det få till följd att man inte kan bedriva det arbete som man bedriver för att komma till rätta med narkotikasmuggling och liknande. Jag tycker det är allvarligt att vpk ger sig på de här anslagen på det sätt som man nu gör.

Herr talman! Den sistnämnda förebråelsen var ovanligt omotiverad. Det var ju inte meningen att tullverket skulle få behålla annat än en liten del av de avgifter man skulle ta ut. Den får de nu med vårt förslag i stället över budgeten. Det är helt klart att det blir så. Det blir ingen försämring för tullverket. Vidare har vpk:s representant i skatteutskottet tagit upp tankar och förslag — Nr 149 om alternativa sätt för uttag. Men dessa förslag väckte inget intresse. De Onsdagen d ansågs av någon anledning vara alltför komplicerade. Så nog har vi försökt. 2 Ag SR Jag skall inte provocera mig till något skarpare meningsutbyte med Rune ] Carlstein i denna sak. Han vet själv att det också inom hans eget parti finns en RS RA 2 EE ; Ån Tullförrättningsavopposition mot detta förslag. Den har även vi lyssnat på.

Då skall socialdemokraterna inte komma och anklaga oss därför att vi anser att detta förslag är orättvist utformat i sin praktiska konstruktion och inte vill godta det. Det har funnits många möjligheter för både vpk och socialdemokraterna att gemensamt medverka till att förstärka budgeten genom att beskatta de människor och verksamheter som verkligen har tjänat upp sig under den förbättrade konjunkturen. Någon förebråelse tycker jag inte att vi behöver ta på oss.

Herr talman! Vad vi nu har att ta ställning till, Jörn Svensson, är ju frågan om tullförrättningsavgifter. Om riksdagen godkänner det förslag som nu ligger, kommer statskassan att förstärkas med i runda tal 40 milj.kr. Därmed får man ökade resurser. Vi vet att det ställs anspråk på de statliga verken att de skall skära ner sina kostnader och rationalisera. De har mycket hårda besparingskrav på sig. Det gäller även tullverket. Om riksdagen beslutar om dessa tullförrättningsavgifter, får tullverket de resurser som behövs för att verket skall kunna bedriva ett effektivt tullbevakningsarbete. Det är ganska obestridligt att det förhåller sig på det sättet. Men i och med att riksdagen nu avslår denna framställning, försätter man sig i den situationen att tullverket inte kan få de pengar som det behöver utan får finna sig i att rationalisera och göra besparingar, vilket går ut över verkets effektivitet. Det måste vi ändå beklaga.

Herr talman! Om det nu i slutänden går som beräknat i dessa voteringar, kommer den förlust som tullverket preliminärt får genom att verket inte kan tillgodoräkna sig en del av dessa avgifter att täckas med allmänna budgetmedel. Vad som däremot inträffar genom detta beslut, som vi naturligtvis inte gillar men som vi på grund av förslagets praktiska brister ändå tyvärr måste medverka till, är att statskassan totalt sett gör en förlust på några tiotal miljoner. Men som jag tidigare har sagt till Rune Carlstein bör de båda arbetarpartierna ha alla möjligheter att diskutera sig fram till sådana förstärkningsåtgärder som stämmer överens med vårt gemensamma synsätt i de budgetpolitiska frågorna. Det bör inte vara några svårigheter. Jag kan försäkra Rune Carlstein att vi från vpk inte är rädda för att medverka — det 143 har vi också visat — även till sådana åtgärder för inkomstförstärkning som inte är så populära bland folket men som trots detta är nödvändiga. Det kan vi göra även i andra sammanhang.

Herr talman! Jag skall säga några ord i anledning av reservation nr 1 av Stig Josefson och Ingemar Hallenius, en reservation som bygger på motion nr 486 av fem centerpartister. Det gäller frågan om att tullverket vill ha 450 000 kr. till försöksverksamhet med en regional ledningscentral på Gärdet i Stockholm, vilken i så fall skulle ersätta sambandscentralerna i Gryt i Östergötlands skärgård, Furusund i Stockholms skärgård samt den i Visby. En sambandscentral av den typ som nu finns i Gryt i södra delen av Östergötlands skärgård har till uppgift att via telefon och radio hålla kontakt med fiskebåtar, kustsjöfart och fritidsbåtar och dirigera den hjälp som behövs till dessa. Sambandscentralen hjälper också försvar, polis, brandförsvar, ambulanser och vägverk. Den har en mycket stor lokalkännedom som många gånger varit avgörande för ett positivt resultat inte minst vad gäller sjöräddning. Nu vill alltså tullverket försöka ersätta åtminstone tre av dessa utlokaliserade centraler med en enda, placerad i Stockholm. Ja, verket tycks vara så säkert på att få dessa pengar att man redan varslat personalen i Gryt att fr.o.m. den 1 oktober dras all nattpassning in där. Det är början till en utveckling som vi från centern absolut inte kan acceptera. Utskottet skriver att ”projektet i östra regionen avser en försöksverksamhet som av generaltullstyrelsen bedömts kunna avsevärt öka effektiviteten inom kustbevakningscentralerna”. Det tror vi inte på. Man kan räkna med ett par direktlinjer med trådöverföring. Det behövs inte mycket — en grävskopa, en storm, några nerfallna trän — för att bryta denna förbindelse. Nå, men radiolänkar då? För det första har fritidsbåtarna till absolut övervägande del endast privatradio, och den kan inte länkas. Dessa båtar kan med andra ord inte komma i förbindelse med en ledningscentral på Gärdet. För det andra behövs det elström, och den strömmen måste finnas både i Stockholm och i Valdemarsvik. I Gryt finns ett elverk som automatiskt skall gå i gång vid elavbrott, men så har inte skett alla gånger, utan vakthavande på sambandscentralen har själv satt i gång maskineriet. I enstaka fall har han begärt hjälp av elektriker. Med andra ord: Ju längre avstånden är mellan ledningscentral och dem som av olika anledningar söker råd och hjälp, ju större är risken att man inte får kontakt. Ju längre avstånden är, ju färre kan över huvud taget ta kontakt, ju mindre lokalkännedomen blir hos dem som skall dirigera hjälpen, ju sårbarare blir vår kust. Skulle tullverket vilja ha mer aktivitet i Stockholmsområdet finns Muskö att tillgå. På Muskö finns i dag det modernaste av sambandsoch lednings funktioner som går att få. Där finns teknisk personal och där finns kunskap Nr 149 om havsövervakning. Det är med andra ord en ypperlig plats för kustbevak Onsdagen den ningens ledningscentral. 22 maj 1985 Herr talman! Det finns ingen som helst anledning att satsa pengar på någon ny ledningscentral inne i Stockholm. I stället måste vi behålla och stärka nuvarande verksamheter längs våra kuster. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 vid skatteutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Skatteutskottets majoritet har glädjande nog avstyrkt att det i proposition 100 bil. 9 föreslagna avgiftssystemet skall gälla passagerartrafiken. Jag hoppas och förmodar att det också blir riksdagens beslut. I övrigt tillstyrker man propositionen. Det innebär att gods som införs på s.k. övertid skall belastas med avgifter. Tullverket är i behov av ökade resurser, och godstrafiken skall enligt beräkningar kunna tillföra verket 40 milj.kr. I utskottsbetänkandet framhålls: ”Särskild hänsyn bör tas till att det finns orter där färjetrafik bedrivs med små och få fartygsenheter och med anlöp utspridda över dygnet. Man bör söka undvika att sådan färjetrafik kommer i ett sämre konkurrensläge än annan mera intensiv färjetrafik på näraliggande orter.” I Landskrona, som har nämnts av flera talare, finns ett litet, delvis löntagarägt rederi, som trafikerar Tuborg på den danska sidan. Detta rederi kommer i ett betydligt sämre konkurrensläge gentemot grannstaden Helsingborg, om regeringens förslag genomförs i den del som gäller godset. Landskronarederiet har fått uppgift från tullverket — vilket skatteutskottets ordförande nämnde — om att dessa avgifter skulle kunna reduceras. Ungefär 660 kr. har beräknats för varje anlöp. Eftersom man i genomsnitt brukar ha en lastbil per anlöp, betyder det enligt de nya reglerna att varje sådant fordon drar en kostnad i extra tullavgifter på 660 kr. Alltså kan Landskronarederiet inte konkurrera med Helsingborg, där extrakostnaden per lastbil beräknas bli 100 kr. Det innebär att svenska staten, liksom den danska, kommer att förstärka sin monopolställning på färjeområdet i Öresund. Rederiet, som har haft planer på att marknadsföra sig och så småningom tredubbla sin verksamhet inom de närmaste åren, kommer att knäckas av sådana pålagor. Talet om att ”hänsyn bör tas” är i det här relaterade fallet helt verkningslöst. Med en nettokostnad för frakten på för närvarande 350 kr. plus de 660 blir överfartskostnaden för en lastbil via Landskrona cirka en tusenlapp mot 450 kr. i Helsingborg. De siffrorna talar för sig själva. Det minsta man kan begära när nya avgifter eller pålagor införs är att dessa blir konkurrensneutrala. Det blir de inte genom de nu föreslagna tullförrättningsavgifterna. 145 Från tullverkets sida har olika bud lämnats Landskronarederiet om vissa kostnadslättnader; det berörde också skatteutskottets ordförande i sitt anförande. Men det kan väl knappast vara kammarens mening att införa en Lex Landskrona för att tullverket skall få igenom sitt förslag. Det kan inte heller vara riksdagens uppgift att taxesätta olika orter, utan ett beslut i den ena eller andra riktningen måste vara klart utformat så att inget tvivelsmål uppstår i framtiden. Näringsutskottet har i sitt uttalande konstaterat att ett ”system för ökat avgiftsuttag vid förrättningar bör ——-- utformas på ett sådant sätt att konkurrenssituationen mellan olika trafikföretag och regioner inte i betydande utsträckning påverkas”. Som jag har redovisat uppstår en sådan negativ konkurrenssituation i Landskrona. Näringsutskottet säger också att det föreligger en ”uppenbar risk för att ett avgiftssystem av det slag som skisseras i generaltullstyrelsens förslag kommer att leda till betydande svårigheter för framför allt mindre färjerederier”. Avgiftsuttaget måste alltså bygga på ett system som så långt som möjligt är konkurrensneutralt, anser näringsutskottet. Jag ansluter mig till denna uppfattning och menar att förslaget såsom det föreligger kommer att få ödesdigra konsekvenser för mindre färjerederier. Jag yrkar därför bifall till den borgerliga reservationen 4 och, om denna vinner kammarens bifall, också till reservation 5.

Herr talman! Med anledning av Jörn Svenssons under överläggningen framställda yrkande vill jag avge följande röstförklaring. Skulle riksdagen bifalla vpk-förslaget, som under punkt 9 b överensstämmer med reservation 4, men på punkt 9 a står för motsatt uppfattning, innebär det att förslagsanslaget inte bör höjas mer än till 728 802 000. Följaktligen kommer vi borgerliga reservanter att under punkt 10 följa vpk-yrkandet.

Herr talman! Det yrkande som Stig Josefson här instämmer i innebär att man försvagar budgeten med de 40 miljoner som tullförrättningsavgifterna skulle ha förstärkt statskassan med. Därutöver plussar man ytterligare på 4,7 milj.kr., som man alltså försvagar statsbudgeten med om man bifaller det förslag som Stig Josefson nu yrkat bifall till.
Herr talman! Det här tillägget på förvaltningskostnaderna innebär ju att tullen inte skall drabbas av nedskärningar. Vad sedan beträffar tullförrättningsavgifterna är det helt klart att vi sagt nej till dem. Att detta minskar statens inkomster har redan tidigare påpekats. Men det har också sagts i debatten att vi egentligen inte vet ett dugg om hur det förslag som lagts fram kommer att påverka. Ett sådant förslag kan vi inte enligt min uppfattning godta.

Herr talman! Som bekant är folkpartiet inte företrätt i lagutskottet. Vi har därför inte kunnat delta i utskottets behandling av det nu aktuella betänkandet angående internationella faderskapsfrågor. Vi konstaterar med tillfredsställelse att ett enigt utskott i allt väsentligt ställt sig bakom förslaget till lag. Det finns nu goda förhoppningar att de frågor som regleras i lagen kommer att få en tillfredsställande lösning. Det är för de enskilda som är berörda mycket viktiga frågor. På en punkt anser vi att utskottsmajoriteten har valt en mindre tillfredsställande lösning, nämligen i fråga om behörigheten för svensk domstol i de fall samtliga inblandade är svenska medborgare. Vi anser att reservanternas förslag i denna del är att föredra och att det bör bli riksdagens beslut. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till reservationen av Per-Olof Strindberg m.fl.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 38 finns en reservation, undertecknad av utskottets moderater och centerpartister. Den gäller den enligt vår mening självklara rätten för svenska medborgare att, oberoende av var de är bosatta, få anlita svensk domstol i faderskapsmål. Vi hävdar sålunda principen att en svensk domstol alltid skall vara behörig i familjerättsliga mål, när samtliga inblandade är svenska medborgare. Det är ett ställningstagande som helt överensstämmer med såväl gällande rätt som svensk tradition. Samma resultat har den underliggande utredningen kommit fram till, medan det saknas skäl i propositionen att göra avsteg från den nationalitetsprincip som hittills präglat svensk internationell familjerätt. Med denna ändring, herr talman, i lagutskottets betänkande 38 yrkar jag sålunda bifall till reservationen i ifrågavarande avsnitt.

Herr talman! Som framgått av de tidigare inläggen här är utskottet enigt utom på en mycket avgörande punkt, nämligen den om själva principen, grunden, för hur detta nya lagförslag har byggts upp. Jag vill på utskottets vägnar först deklarera att utskottet är mycket positivt till att detta lagförslag nu föreläggs riksdagen och riksdagen i dag kan besluta om detta. Hittills har vi saknat lagstiftning på det här området — endast rättspraxis har funnits att tillgå. Det har skapat oklarheter i många situationer. Nu, äntligen, får vi en riktig lag. Kännetecknande för denna nya lag är att det är hemvisten som är avgörande för när svensk lag skall tillämpas. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att denna nya princip är överlägsen de tidigare principer som har tillämpats i rättspraxis, när man knutit an till medborgarskapet. Vi anser att man måste bygga den nya lagen på en grundprincip, nämligen hemvistprincipen. Reservanterna vill nu göra ett avsteg och blanda två principer, så att lagen till allra största delen skall grundas på den s.k. hemvistprincipen men i ett avsnitt knytas an till medborgarskapet. Om man tar del av vad de remissinstanser har sagt som har yttrat sig över utredningen som låg till grund för detta lagförslag, finner man att de allra flesta tillstyrker den princip som nu föreslås i propositionen. I utskottets betänkande anges bl.a. att ett mycket stort antal människor i dag har dubbla medborgarskap, och för dem är det otvivelaktigt en fördel att det är den s.k. hemvistprincipen som är utslagsgivande. Herr talman! Med hänsyn till tiden skall jag bara yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är riktigt, som Sture Korpås säger, att centerpartimotionen handlar om en detalj i ett stort sammanhang. Det var en verkligt yvig början som utskottets vice ordförande inledde med när han talade om hela det nordiska samarbetet, då detta ärende egentligen bara gäller en liten del av detta. Det föreligger ett antal motioner. Vi har vid behandlingen i utskottet, på punkt efter punkt, kunnat besvara dem med att det pågår arbete eller att ett arbete i vissa stycken rent av är fullföljt. Därför är det material som utskottet nu lämnar av informativ karaktär. Vi redovisar vad som egentligen pågår. Om motionärerna hade plöjt litet djupare i handlingarna, hade de säkerligen upptäckt att en del av motionerna är tämligen onödiga. Men det kan kanske ha sitt värde att utskottet i betänkandets text har utvecklat vad som pågår på olika håll. På det sättet blir det måhända mera känt vad som är på gång. Sture Korpås har redan redogjort för motionen och dess bakgrund. I motionen föreslås alltså att en utredning skall tillsättas för att analysera och framlägga förslag om de olika myndigheternas åligganden och befogenheter i det nordiska samarbetet. Utskottets majoritet, som består av de övriga fyra partierna, medger att olikheter i myndighetsutövningen i de nordiska länderna i vissa fall kan innebära att det nordiska samarbetet försvåras. Det centrala i utskottets skrivning är dock att majoriteten avvisar tanken på att en utredning av detta slag skulle vara en ensidig svensk angelägenhet, då svårigheterna i hög grad kan förklaras av att de fem nordiska länderna har olika lagstiftning. Till detta kan läggas att vi har olika förvaltningstraditioner i Norden och att förvaltningarna i de fem länderna inte har samma uppbyggnad. Dessutom är det uppenbart att de fem ländernas regeringar — av helt olika politisk färg — har skilda ambitioner för och gör olika prioriteringar i sin politik. När det gäller de problem som sammanhänger med olikheterna i myndighetsutövningen mellan de olika länderna vill jag erinra om att man på Ministerrådets initiativ under senare tid har insamlat material från näringslivet för att klarlägga var dessa problem finns och hur de skall lösas. Ministerrådet har beviljat pengar för koordineringen av arbetet, och en rapport om resultatet av det är att vänta redan i höst. Utskottet understryker vikten av att arbetet fortsätter och finner det naturligt att det sker inom de nordiska samarbetsorganen. Tilläggas kan att såväl Ministerrådet och presidiesekretariatet som utskotten och partigrupperna inom Nordiska rådet under senare år har fått betydligt ökade resurser för att fullgöra uppgifter av just det slag som motionärerna pekar på. Erfarenheten har lärt oss att den politiska viljeinriktningen måste bestämmas av dem som valts att representera sina länder i Nordiska rådet — varje land, utom Island, representeras av 20 valda parlamentariker. Kontentan av vårt resonemang är att detta arbete är en självklar uppgift för Ministerrådet. Ministerrådet har också ekonomiska resurser för detta. Vi vill undvika ett totalt onödigt dubbelarbete. Denna uppfattning delas av fyra av de fem partier som är representerade i utskottet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det ärende beträffande nordiska ministerrådets budget som vi har att behandla i kväll gäller ett belopp som är ganska blygsamt i förhållande till de stora summor som vi oftast har att besluta om. Men de dryga 100 miljoner som avser det nordiska samarbetet är ändå en mycket viktig post. Både Sture Korpås och Sture Palm har omvittnat den betydelse vi lägger i detta samarbete. Under det senaste året har det nordiska samarbetet i hög grad dominerats av frågor som rör ekonomi och sysselsättning. Det är glädjande att kunna konstatera att den parlamentariska dynamiken och kraften i det nordiska samarbetet verkligen har fått ett stort utrymme och också givit goda resultat när det gäller regeringarnas samarbete. Jag törs hävda att det som hände i denna plenisal under Nordiska rådets session för drygt ett år sedan i fråga om parlamentarikernas samlade vilja att göra en insats också för en förbättrad ekonomi och för sysselsättningen var en milstolpe i det nordiska samarbetet. Det är glädjande att kunna se hur parlamentariker kan stå eniga över både nationsgränser och partigränser i för våra länder mycket viktiga frågor. En annan betydelsefull sak som har hänt i det nordiska samarbetet under senare tid är en alltmer ökad partipolitisering. Många har dragit slutsatsen att den nationella sammanhållningen och de nationella bidragen till det nordiska samarbetet därmed skulle upphöra. Det är positivt att kunna verifiera att så inte har blivit fallet. Tvärtom har den partipolitiska delen av arbetet lett till att förslag och propåer som lagts fram i större utsträckning än tidigare har grundat sig på en helhetssyn. När man väl kommit fram till behandlingen av frågorna har viljan att tillsammans verka för goda lösningar varit det som har genomsyrat arbetet. Vi har också kunnat konstatera att resp. länders partigrupper har kommit en bit på väg när det gäller att utforma nordiska handlingsprogram, vilket också i hög grad har bidragit till att öka aktiviteten i det nordiska samarbetet. De motioner som behandlas i detta betänkande är också mycket intressanta. Jag är personligen speciellt glad över att den motion som jag väckt tillsammans med företrädare för samtliga riksdagspartier har blivit så välvilligt behandlad i utskottet. Jag vill gärna tacka utskottets ledamöter härför. I motionen föreslås att man i förberedelsearbetet med reformförslag och annat i högre grad än hittills skall beakta de nordiska synpunkterna och möjligheterna till samarbete och samsyn. När en gång initiativet till Nordiska rådet togs låg i botten just kravet på harmonisering av lagstiftningen och en strävan att på olika sätt underlätta för de nordiska medborgarna. Med den öppna arbetsmarknad som vi har och med den passfrihet som existerar i Norden finns det anledning att understryka att det är nödvändigt att arbetet med ett s.k. nordiskt medborgarskap går vidare. Ett sådant skulle underlätta för människorna att under en längre eller kortare tid vistas i något nordiskt grannland. Det pågår för närvarande ett arbete med ett Codex Nordicus, och det är parlamentarikernas förhoppning att regeringarna verkligen aktivt arbetar vidare med denna fråga. Jag skulle, herr talman, också gärna vilja nämna ett område som ägnats stor uppmärksamhet under senare tid, nämligen miljöfrågorna. Dessa är ytterligt angelägna för alla de nordiska länderna. Vi har gemensamt avgett skrivelser och gjort uppvaktningar i miljöfrågor, t.ex. när det gäller Storbritanniens bristande vilja till kamp mot försurningen. Det är ett exempel på nordiskt samarbete som kan följas upp på många andra områden. Till sist, herr talman, hoppas jag att det beslut som riksdagen i dag går att fatta om regeringens skyldighet att i olika sammanhang beakta de nordiska synpunkterna kommer att ge resultat när det gäller de förslag som framläggs för riksdagen. Jag är övertygad om att vi för att få en heltäckande bild av i varje fall en del av de reformer och åtgärder som föreslås riksdagen bör få veta vad parlamentarikerna i Nordiska rådet gjort på resp. områden. Därigenom får riksdagens ledamöter och andra som studerar våra betänkanden klart för sig att det nordiska samarbetet är en dynamisk del av det parlamentariska livet i Norden.

Herr talman! I proposition 1984/85:173 föreslås vissa ändringar i utlänningslagen avseende införande av möjlighet att omhänderta utlännings biljett för resa från Sverige i syfte att säkerställa att utlänningen i enlighet med stadgandet i utlänningslagen själv står för kostnaden för sin resa från Sverige. Majoriteten i utskottet har också tillstyrkt detta förslag. Folkpartiet har ensamt reserverat sig mot förslaget, vilket förvånar oss mycket med tanke på alla andra partiers fina tal om människans frihet och möjlighet att själv få bestämma över sitt liv och det som finns där omkring. De människor som kommer hit är ofta människor som flytt från sitt eget land på grund av förtryck och tragiska omständigheter, de kommer med en längtan efter frihet och vänligt bemötande. Vad möts de av vid gränsen till frihetslandet? Jo, en tuff attityd med krav att lämna ifrån sig den returbiljett som för utlänningen kostat en hel del pengar att anskaffa. Vi kan bara själva försöka sätta oss in i hur vi skulle ha reagerat vid ett sådant bemötande. Jag känner väl till att det finns många som försöker komma in i landet på fel sätt och utnyttjar de möjligheter som finns att ta sig in i vårt land samt att också omvandla returbiljetten till pengar under väntetiden i Sverige och på det sättet ”lura” svenska staten på pengar vid eventuellt beslut om förpassning ur vårt land. Som motionär, tillsammans med Elver Jonsson, är jag helt på det klara med de bekymmer det innebär för staten, både av ekonomisk och administrativ art, när en utlänning vid avfärd från landet står utan returbiljett. Men vi kan ändå inte tro att det nu föreliggande förslaget skulle ge någon form av ekonomisk vinning för vårt land. Det har heller inte bevisats i propositionen eller under de diskussioner som förekommit i utskottet. Det finns därför ingen anledning att öka administrationen för polismyndigheten vid ankomstställena eller vid invandrarverket för att de skall kunna utföra omhänderta gandet och administrera bevarandet av returbiljetterna. På grund av den långa beslutsprocessen innan flykting får besked, måste troligen biljetterna ändå inlösas eller utbytas till ny bokning. Kostnaden kommer med all säkerhet att bli än större med det nu föreslagna förfarandet. Vi tror därför inte att förslaget innebär någon som helst ekonomisk fördel för Sverige. I förslaget talas i stort sett bara om flyget. Därför vill jag be utskottsmajoritetens företrädare att tala om för mig vad som händer med dem som kommer med båt eller på annat sätt tar sig till vår gräns. Det är inte ofta som dessa vid återförpassning kan transporteras till det land de närmast kom ifrån. Därför måste de ändå förpassas per flyg till hemlandet. Då finns inga returbiljetter förvarade. Då får staten ändå träda in. Det blir alltså en stor skillnad från utlänning till utlänning. Förslaget i propositionen innehåller alldeles för många antaganden och för litet fakta. Vi anser med full rätt att förslaget innebär ett alltför långtgående ingrepp i en personlig rättighet och att det måste krävas starka skäl för att införa ett nytt rättsinstitut, som innebär att myndighet kan göra ingrepp i människors privata rättssfär. Detta har också tidigare uttalats i remissyttranden av sådana i denna fråga tunga instanser som JO, Sveriges advokatsamfund, Röda korset, Svenska flyktingrådet och Sveriges frikyrkoråd. Därför är det förvånande att detta förslag ändå lagts fram. Men det är än mer förvånande att de övriga partierna på den borgerliga sidan också ställt upp för detta helt onödiga och administrativt krångliga förslag. Vi anser också — vilket framhållits i motion 3125 — att polisen på detta sätt i förväg gör en bedömning av om personen i fråga skall få tillstånd att stanna i Sverige. Det finns därigenom en uppenbar risk för att ett omhändertagande av returbiljett upplevs som att sannolikheten minskar för att den berörda personen skall få stanna i landet. För den utlänning som får behålla biljetten upplevs det därmed sannolikt som ett klartecken för att möjligheten att få stanna i Sverige har ökat. En sådan ordning anser vi vore mindre lämplig. Herr talman! Med dessa skäl som stöd bakom oss anser vi från folkpartiet att förslaget om omhändertagande av returbiljett från utlänning inte bör antas av riksdagen, och jag vill härmed yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I betänkandet 24 med anledning av proposition 173 behandlas vissa av lagrådet granskade och godkända förslag till ändringar i utlänningslagen. En motion har väckts av folkpartiet som yrkar avslag på propositionen. Den har avstyrkts av utskottet, men föranlett en folkpartistisk reservation till betänkandet. Förslaget i propositionen ger polismyndigheten möjlighet att omhänderta en utlännings returbiljett för att om möjligt säkerställa att han i enlighet med stadgandet i 99 § i utlänningslagen själv står för sin resa från Sverige om han avvisas eller utvisas. De flesta utlänningar som kommer till Sverige saknar tillgångar som kan tas i anspråk för eventuell återresa. Det händer däremot att de har biljett för resa från Sverige. Det beror på att många flygbolag kräver att en passagerare som är viseringspliktig men saknar visering skall ha returbiljett för att få följa med planet. Om utlänningen får behålla returbiljetten tills returresan skall göras kan han ha sålt biljetten eller skickat den ur landet eller till den som har organiserat resan till Sverige som delbetalning för resan. Om staten skall betala utresan är chanserna mycket små att få några pengar tillbaka. Rikspolisstyrelsen uppskattar kostnaderna för 1983/84 till ungefär 1,5 milj.kr. Dessutom har kriminalvårdsstyrelsen verkställt transporter för upp till 2 mi I den avvägning som statsrådet måste göra är det viktigt att påpeka att det inte kan finnas någon absolut rätt att stanna i Sverige därför att man har åkt hit. Man måste vara beredd på en återresa. Både Nederländerna och Schweiz tillämpar redan nu dessa bestämmelser. En förutsättning för omhändertagande av biljetten är att det inte framstår som osannolikt att utlänningen kommer att vägras rätt att stanna i Sverige. Det måste också bedömas föreligga risk att utlänningen kommer att förfoga över biljetten på ett sådant sätt att han kommer att sakna möjlighet att betala sin återresa. Folkpartiet anför i sin motion att förslaget, om det genomförs, innebär ett för stort ingrepp i människors privata rättssfär. Utskottet anser, liksom statsrådet, att så inte är fallet. De som får stanna kan få sin försörjning tryggad genom statens försorg under väntetiden och kan sägas ha en potentiell skuld till staten. Den som utvisas eller avvisas ådrar sig en skuld när återresan sker. Det är därför som utskottet yrkar bifall till propositionen och avslag på motionen. Utskottet föreslår dessutom en liten ändring av 68§, som en följd av den föreslagna 66a§ om begränsning av rätt till överklagande. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 24 och avslag på folkpartiets reservation.
Herr talman! Det vi fick höra av Ulla Johansson var det som vi har läst om i propositionen och det som har anförts i utskottet under behandlingen. Men jag fick inget svar på de frågor som vi tog upp i samband med folkpartiets motion, bl.a. beträffande den kostnad som administrationen av de föreslagna åtgärderna medför. Det blir en väldigt stor kostnad. Men vi tror inte att den kostnaden på något sätt kommer att bli större än den kostnad staten har i dag för att förpassa dessa människor ur landet. Vi fick också höra här att förslaget inte innebär något stort ingrepp i de privata rättigheterna. Men det är faktiskt ganska tunga instanser som under remissomgången har uttalat att det är ett ingrepp. Det är ganska underligt att detta bara slätas över och att utskottsmajoriteten över huvud taget inte bryr sig om yttrandena från dessa remissinstanser, som trots allt är mycket tunga i sådana här ärenden. Jag tycker att det var litet dåligt att vi inte har kunnat få svar på de frågor vi har ställt i vår motion och som jag också har ställt i mitt anförande.
Herr talman! Om man läser propositionen och studerar bakgrunden till förslaget ur ekonomisk synpunkt, kanske man kan finna att ett viktigt inslag är att vi vill hjälpa den enskilda människan att klara återresan utan att sätta sig i skuld och också komma ifrån att de som organiserar resor till Sverige gör sig ekonomisk vinning på att ta tillbaka biljetten som delbetalning för den gjorda resan. Lagrådet har granskat lagförslaget och godkänt det — det kan vi också stryka under. Vi kan även stryka under att det trots allt rör sig om 3,5 miljoner. Polisen har ändå skyldighet att kolla det här med biljetterna, så den administrationen bör inte bli så stor och ekonomiskt betungande. Jag yrkar än en gång avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Får jag då bara ställa en fråga, nämligen den som jag ställde i mitt anförande: Hur går det med alla dem som kommer på andra vägar, de som kommer per båt och de som tar sig in i landet på andra ställen och som inte har några returbiljetter som kan omhändertas men som ändå kanske inte kommer att få stanna kvar i landet?
Herr talman! De som ingen returbiljett har kan man ju inte heller ta returbiljetten ifrån. Dem får man hjälpa i vanlig ordning.
Herr talman! Det var precis det jag ville komma fram till. Vi får ändå kostnader för en hel del människor, när vi skall se till att de kommer ur landet. Med tanke på att det är en liten del av kostnaderna som avser de människor som kommit per flyg — som trots allt inte är så värst många — är det ganska onödigt med en så stor apparat som det är att tillsätta nya instanser som skall sköta om förpassningen. Jag tycker att det här är en av de mest onödiga saker vi kommer att lagstifta om i den här riksdagen.
Bostadsutskottets betänkanden 19 och 20 debatterades den 15 maj. Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 21 om anslag till länsstyrelserna m.m.

Herr talman! Försäkringskassorna har under senare år fått vidkännas kraftiga personalminskningar, delvis på grund av hårda besparingskrav men också till följd av förändringar i administrationen. De förändringar som skett i administrationen har inte inneburit den minskning av arbetet på försäkringskassorna som beräknats och står heller inte i proportion till minskningen av antalet tjänster. När man slopade kontantutbetalningarna minskade visserligen allmänhetens besök vid kassorna, men detta har samtidigt inneburit att personalen måste använda mera av arbetstiden till telefonkontakter och till blankettskickande. Det är inte ovanligt att försäkringskassornas kunder glömt att fylla i uppgifter eller fyllt i fel på blanketterna. Tidigare kunde detta rättas till vid kundens besök på kassan i samband med utbetalningen, men nu får det ske genom telefonoch brevkontakter. Ett annat exempel är de förändrade rutinerna vid korttidssjukdom för statsanställda. Inte heller denna administrativa förändring medförde förväntad minskning av arbetsuppgifterna vid försäkringskassorna. Visserligen försvann en del rutinarbete, men telefonkontakterna och andra kontakter med de statliga myndigheterna har ökat. När det gäller förändringen av administrationen av vuxenstudiestödet verkar det faktiskt gripet ur luften att den skulle medföra en minskning av försäkringskassornas arbete motsvarande 58 årstjänster. Om det förhöll sig på det sättet att sammanlagt 58 tjänstemän vid landets försäkringskassor enbart hade till uppgift att administrera vuxenstudiestödet kunde man kanske dra den slutsatsen att dessa tjänstemän blir överflödiga när administrationen förs över från försäkringskassorna till de studiesociala myndigheterna. Men administrationen av vuxenstudiestödet ligger ovanpå andra arbetsuppgifter på redan överbelastade tjänstemän. Vår reservation i det här betänkandet har inte kommit till av personalpolitiska motiv, även om det i och för sig kunde vara befogat, utan avsikten med reservationen är att inte ytterligare utarma försäkringskassorna på personal. En ytterligare minskning av personalen innebär nog inte någon besparing. Förmodligen skulle besparingen bli större för samhället och för individen, om försäkringskassan i stället fick en personalförstärkning. Jag kan peka på ett par områden där försäkringskassorna verkligen behöver personalförstärkning. Det första området gäller handläggningen av arbetsskadeärenden. De enormt långa handläggningstiderna på 1-2 år beror till största delen på personalbrist vid försäkringskassorna. Här skulle individerna verkligen tjäna på att kassorna fick en personalförstärkning. Om ärendet sedan skall överklagas, tar det ytterligare kanske två tre år enligt uppgifter som jag har inhämtat. Om den klagande vinner, har det alltså tagit fem år att få ut ersättningen. Då får individen inte ut ersättningen med ränta utan erhåller samma belopp som för fem år sedan, alltså en ren förlust för den enskilde. 157 Det andra området är rehabiliteringen av långtidssjuka. Nu kommer kassorna in i bilden alldeles för sent, eftersom de har för mycket annat arbete att sköta. Kassorna bedömer själva att de skulle kunna spara pengar — även åt individerna — om de fick en möjlighet att komma in tidigare och föreslå rehabiliteringsåtgärder. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Det finns säkert mycket att säga om försäkringskassorna och deras arbetsuppgifter. Jag deltar gärna i en sådan diskussion, men ärendet i dag gäller inte detta utan handlar om en förändrad administration av vuxenstudiestöden. Innan jag går in på vpk:s reservation, vill jag därför göra kammaren uppmärksam på den förenkling som dagens beslut innebär för vissa grupper studiestödstagare. När det gäller studiebidraget till gymnasieelever avskaffas exempelvis ansökan, och utbetalning kommer att ske månadsvis baserat på klasslistor från skolorna. För den enskilde innebär detta en betydande förenkling och även snabbare utbetalning. För gymnasieelever finns också inackorderingstillägg, extra tillägg och återbetalningspliktiga medel. Dessa olika stöd samordnas nu på en ansökningsblankett, och administrationen samlas på ett ställe, nämligen hos studiemedelsnämnderna. Också vuxenstudiestödets administration samlas på ett ställe och då hos vuxenutbildningsnämnderna. Detta innebär klara fördelar för de studerande och dessutom en icke obetydlig besparingseffekt. Utskottet är helt enigt om att tillstyrka regeringens förslag på dessa punkter. Vpk tar i sin reservation upp konsekvenserna för försäkringskassornas personal, som alltså i dag hanterar delar av vuxenstudiestöden. Man vill ha en anställningsgaranti vid försäkringskassorna. Enligt utskottets mening måste försäkringskassornas personalbehov på sedvanligt sätt prövas i kommande budgetarbete. Jag vill påpeka att förändringen skall ske den 1 juli 1986. Vi kan i riksdagen inte utfärda några särskilda garantier för just den här personalgruppen, speciellt inte hos ett icke-statligt fristående organ. Påpekas kan dock att riksförsäkringsverket och försäkringskassorna redan i den nyligen beslutade budgeten har undantagits från den i övrigt gällande 2-procentiga nedskärningen av förvaltningsutgifterna. Hur man disponerar personalen för olika arbetsuppgifter beslutas av varje organ för sig.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

Herr talman! Den tekniska revolutionen, som just tagit sin början, kommer att föra med sig en total förändring, som kullkastar den nuvarande basen för vårt ekonomiska system. Frågan är hur vi bäst hanterar den nya teknikens konsekvenser. Med den nya tekniken kommer den mängd arbete som måste göras för den samhälleliga produktionen att minska. Denna omvälvning kan leda åt två håll. Den ena vägen kan leda oss in i ett totalt programmerat och teknokratiskt samhälle. Den andra vägen kan leda oss till ett fritt samhälle, där den nödvändiga produktionen inte fyller mer än en mycket begränsad del av vår tid och där arbetet följaktligen inte längre utgör den viktigaste verksamheten. Den senare vägen ger uttryck för en kreativ syn på teknologins möjligheter och anknyter till Marx tes om en befrielse från lönarbetet. Hur man än ser på eller vill förhålla sig till den nya tekniken — om man ser den som en frigörelse eller som ett hot — kommer den att ställa oss inför en skiljeväg. Den nya tekniken kommer med all sannolikhet att medföra en mycket stor arbetslöshet. Redan i dag ligger arbetslösheten på 10-20 96 i vissa västeuropeiska länder. Det finns beräkningar som visar på en stigande arbetslöshet uppemot 30-50 20 bland den aktiva befolkningen omkring sekelskiftet. I en av de mest seriösa amerikanska prognoserna, från Stanford Research Institute, räknar man med att 80 26 av de manuella arbetena skall vara automatiserade vid samma årtal. Det betyder att 20 miljoner av nuvarande 25 miljoner manuella arbeten i USA kommer att försvinna. I en japansk fabrik, Fujitsu Fanucs, räknar man med att 1986 ha 200 arbetare anställda för en produktion som för bara några år sedan skulle ha krävt 2 800 arbetare. Hos Hitachi säger man: ”1986 räknar vi med att få bort alla arbetare ur tillverkningshallarna. Kvar i fabriken blir bara några underhållstekniker och kontorsanställda.” I Frankrike har under de senaste tio åren redan en miljon arbeten, dvs. ett av tio, försvunnit inom industrin. Och ändå har automatiseringen knappt börjat där. Huruvida de nämnda tendenserna direkt kan översättas till svenska förhållanden är svårt att veta, men att den nya tekniken och dess följdverkningar också kommer att slå igenom i vårt land är säkert. Hittills har jag bara talat om tänkbara framtidsperspektiv. Men redan i dag möter många människor ekonomiska svårigheter. Att människor tvingas söka samhällets stöd för sitt uppehälle har olika orsaker. Arbetslöshet, dyrtid och försämrade reallöner är de vanligaste orsakerna till människors behov av ekonomiskt bistånd. Man räknar med att en tredjedel av dem som får socialhjälp i dag får det på grund av att deras arbetsinkomster, trots att de i många fall har en heltidsoch en halvtidsarbetande i familjen, inte räcker till för att täcka de nödvändiga utgifterna. En tredjedel av socialbidragen betalas ut på grund av arbetslöshet. Den rena arbetslösheten är en vanlig orsak till socialbidrag, antingen därför att den arbetslöse aldrig har kommit in i arbetslöshetsförsäkringen eller därför att han eller hon har blivit utförsäkrad från den. Ytterligare en tredjedel av socialbidragen utbetalas av mer traditionella skäl. Socialbidragen är den yttersta utposten i det sociala skyddsnätet, och därför är de en bra indikator på när sociala missförhållanden och ekonomiska orättvisor sprider sig i samhället. Kommunernas kostnader för socialbidrag har under de senaste två åren ökat med 51 96 eller, i pengar räknat, med 1 miljard kronor. Mellan 5 70 och 6 96 av befolkningen eller i rena siffror en halv miljon människor behöver nu hjälp av samhället för att klara sin försörjning. Det är de fattigaste kommunerna som har de största utgifterna för socialbidragen. Nivåskillnaderna på bidragens storlek är stora mellan olika kommuner. Eftersom levnadskostnaderna nu för tiden bedöms vara lika stor över hela vårt land, måste man se dessa skillnader som en stor orättvisa. Socialbidragens utveckling visar på brister som är generella i vårt samhälle. Stora delar av behovet av socialbidrag bottnar i arbetslöshet eller otillräckliga inkomster. I detta läge är det rimligt att staten tar på sig ett större ansvar för människors trygghet. Det kan ske i form av ett genomförande av det gamla förslaget om ett socialförsäkringstillägg, men man kan förstås också tänka sig ett riktat stöd till kommunerna för deras socialbidragskostnader. Av dessa båda alternativ är det första att föredra. För att garantera människors ekonomiska och sociala grundtrygghet behövs åtgärder som är av både kortsiktig och långsiktig karaktär. Genom att göra socialbidragen rättvisa och införa ett socialförsäkringstillägg kan man garantera de kortsiktiga åtgärderna. Beträffande de mer långsiktiga åtgärderna skall jag återknyta till där jag började, där olika framtidsperspektiv beroende på den nya teknikens möjligheter och effekter skissades. Jag menar att samhället måste skaffa sig beredskap inför de olika perspektiv som den nya tekniken kan föra med sig. Vi måste också diskutera hur den nya tekniken skall användas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationen vid detta betänkande.

Herr talman! Vi behandlar nu tre motioner som på nytt aktualiserar frågan om införande av socialförsäkringstillägg; det är Lars-Erik Lövdén, Lena Öhrsvik och Inga Lantz som står för dem. Utskottet ställer sig i princip positivt till ett socialförsäkringstillägg. Vi delar motionärernas uppfattning att ett tillägg av detta slag kan innebära många fördelar, och det har vi också uttalat tidigare från utskottet. Enligt utredningsförslaget är det tänkt att socialförsäkringstillägget skall administreras av försäkringskassorna. Därmed skulle man ge personalen inom den nuvarande socialtjänsten ökade möjligheter till allmänt förebyggande och rehabiliterande åtgärder. En annan effekt som ett sådant tillägg kan föra med sig är att man får en utjämning av sociala kostnader mellan kommuner med olika social struktur. Utskottet ser alltså mycket gärna att en reform av detta slag genomförs, men problemet är också nu samhällsekonomin, som alla är medvetna om. Meningen är att staten skall ta ett ökat ansvar för socialförsäkringstillägget. Det tillåter inte den ekonomiska situationen just nu. Vi skall vara medvetna om att en reform av detta slag är oerhört kostsam om den skall ha betydelse för kommunerna och de enskilda människorna. Det är alltså svårigheter att skapa utrymme för detta under nuvarande ekonomiska förhållanden. Mot bakgrund härav anser utskottet sig inte ha någon möjlighet att förorda bifall till motionerna. Utskottet förutsätter dock — det skriver vi på s. 5 i betänkandet — att regeringen aktualiserar frågan om införandet av ett socialförsäkringstillägg så snart det finansiella läget medger detta. I går fördes en omfattande interpellationsdebatt mellan socialministern och Margö Ingvardsson från vpk om just socialförsäkringstillägg. Där uttalade socialministern att han är införstådd med denna uppläggning. Han kommer alltså att fortlöpande pröva de ekonomiska förutsättningarna för att införa ett socialförsäkringstillägg. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 26.
Herr talman! Jag tycker att Börje Nilsson skjuter ifrån sig problemet, som är de ökade kostnaderna för socialhjälpen beroende på den situation som vi har på arbetsmarknaden och på den ekonomiska situation som framför allt många barnfamiljer och andra låginkomsttagarfamiljer befinner sig i. Man slipper inte undan från att betala ut de pengarna. Det är bara det att det är kommunerna som drabbas. Vi vet att det är de fattigaste kommunerna som har de största svårigheterna både när det gäller arbetsmarknadsläget och när det gäller de rent ekonomiska resurser som man har att tillgå. Ett sätt att minska orättvisorna och göra det hela rättfärdigare vore att införa ett socialförsäkringstillägg. Vi kan inte låta folk svälta ihjäl. Det finns ingenting som tyder på att behovet kommer att minska. Tvärtom måste man uteikommunerna när man antar budgetar slå på när det gäller socialhjälpsresurser för att få det hela att gå ihop. När förslaget diskuterades var inte den ekonomiska situationen så svår och arbetsmarknadsläget så svårt som i dag. Då resonerade socialutredningen som så att det skulle frigöras resurser för socialarbetare, ifall man kunde lägga upp det här på ett annat sätt. Då skulle socialarbetare kunna ägna sig mer åt socialt behandlingsarbete och rehabilitering, någonting som ansågs väldigt angeläget då och som är ännu mera angeläget nu. Pengarna måste alltså ut. Vi skulle kunna använda resurserna på ett bättre sätt genom att införa socialförsäkringstillägg. Alla är dessutom tydligen överens om att det behövs.
Herr talman! Jag kan instämma i att det finns problem med det nuvarande bidragssystemet vad gäller socialtjänsten. Jag vet att utgifterna för det här ändamålet är betungande för många kommuner. Det beror på den sociala strukturen. Det finns alltså en stor politisk enighet om ett socialförsäkringstillägg. Vi får arbeta i den riktningen. Vi måste dock vara medvetna om att skall det här få betydelse för kommunerna och de enskilda människorna krävs ekonomiska resurser hos staten. Vi vet att arbetet med att förbättra statens ekonomi går i rätt riktning. Vi får väl avvakta något år innan vi genomför en reform av detta slag som är så oerhört kostnadskrävande. Jag är medveten om att det finns många människor som har det ekonomiskt besvärligt, nu liksom tidigare. Det får man naturligtvis lösa på bästa sätt inom ramen för det socialpolitiska bidragssystem vi nu har, i avvaktan på att vi kan genomföra systemet med tillägg.
Herr talman! Det är en annan sak också. Kommunernas normer för socialbidrag för t.ex. ensamstående varierar mellan 75 90 och 140 926 av basbeloppet. Detta innebär skillnader på i runt tal 1 000 kr. i månaden för ensamstående och upp till 2 500 för en trebarnsfamilj. Jag tycker inte det är rimligt att man skall ha så olika ekonomiskt bistånd beroende på vilken kommun man råkar bo i. Detta ger en annan dimension åt diskussionen om socialförsäkringstillägget. Vi måste få enhetliga, rättvisa och skäliga normer. Ett sätt att åstadkomma detta är att genomföra ett socialförsäkringstillägg som skall vara så väl tilltaget att det täcker de behov människor har för att klara sin försörjning vid olika former av inkomstbortfall.

Herr talman! Den riksdagsskrivelse som innehåller en samlad redovisning av Sveriges flyktingpolitik och som i huvudsak ligger till grund för det betänkande vi nu skall diskutera har inte föranlett något uttalande från utskottets sida. Där råder full enighet. Däremot har ett par motioner som behandlats i samma betänkande föranlett reservationer. Jag skall i korthet beröra den moderata reservationen nr 2, som är föranledd av en motion av Allan Ekström och som handlar om utvisning på grund av brott. Utvisning på grund av brott får enligt 40 § i utlänningslagen endast ske om vederbörande döms för ett brott på vilket kan följa fängelse i mer än ett år. En ytterligare förutsättning är att det skall föreligga risk för fortsatt brottslig verksamhet eller att omständigheterna vid brottet är försvårande. Enligt 41 § i utlänningslagen får en utlänning som haft permanent uppehållstillstånd här sedan minst två år tillbaka när åtal väcks, eller som då är bosatt i Sverige sedan minst tre år tillbaka — beträffande nordisk medborgare två år — utvisas ur landet endast om synnerliga skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara brottslighet av särskilt allvarlig art. Enligt motionären och oss reservanter borde den naturliga utgångspunkten vara den motsatta, dvs. vederbörande skulle vara skyldig att åberopa de skäl som bör föranleda att han likväl skall ha rätt att bo kvar här. Enligt vår reservation bör således 41 § i utlänningslagen ändras i enlighet härmed. Andra meningen i paragrafen, som talar om att synnerliga skäl för utvisning måste föreligga i de aktuella fallen, bör utgå. Vår lagstiftning skulle då bättre harmonieras med andra länders som inte har denna särlagstiftning. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1984/85:27 om flyktingpolitiken, där man behandlar dels regeringens skrivelse om flyktingpolitiken, dels en del väckta motioner rörande flyktingmottagning har vi från folkpartiet ställt oss bakom allt i regeringens skrivelse. Däremot har vi i en motion undertecknad av mig m.fl. tagit upp några för oss i folkpartiet angelägna frågor, som berör det direkta mottagandet. Jag vill först konstatera, att det känns bra att det finns ett brett intresse för att upprätta ett regionalt flyktingkontor i Norden med troligt säte i Stockholm. Vi hoppas att det förberedande arbete som nu inletts skall innebära att vi snart får se detta projekt färdigställt. Vi har också i motionen 2759 yrkat att ett förbud mot placerande av barn under 16 år i kriminalvårdsanstalt eller allmänt häkte införs i utlänningslagen. Utskottet har behandlat detta yrkande, och vi nöjer oss med det uttalande som var uttryckt i propositionen, där det föreslogs att barn under 16 år och en av barnets vårdnadshavare inte utan synnerliga skäl skall få tas i förvar. En uttrycklig bestämmelse om detta föreslogs bli intagen i utlänningslagen. Om det i undantagsfall kunde bli aktuellt med omhändertagande i polisarrest, skulle detta få ske bara under några timmar i samband med t.ex. direktavvisning. Detta beror på att det inte alltid vid sådana här tillfällen finns lokaler att tillgå som är helt lämpade för ändamålet. Jag är också tacksam för utskottets uttalande, att ansträngningarna för att anskaffa andra förvarslokaler måste intensifieras. Herr talman! Vi har i motionen också yrkat att frågan om juridisk hjälp vid gränsen måste tas upp till förnyad prövning, enär vi anser att sådan hjälp är en rättighet som varje flykting borde ha. Vår principiella inställning är att den som ansöker om politisk asyl skall kunna få juridiskt biträde redan vid gränsen och vidare överklaga ett eventuellt beslut om avvisning. Vi har i vår motion utgått från att denna fråga är av så angelägen art att den kommer att tas upp i den av regeringen tillsatta utredningen om asylförfarandet vid gränsen. Vi har också utgått från att detta leder fram till ett förslag. Detsamma gjorde utskottet i sitt betänkande 1983/84:30, och jag hoppas att regeringen har uppmärksammat det. Men eftersom ännu inget förslag har framlagts och vi därför inget vet i denna fråga, har vi från folkpartiets sida reserverat oss för motionens yrkande 3. Jag känner till att rättshjälpskommittén har behandlat detta ärende och föreslagit en sänkning av gränsen för möjlighet till erhållande av rättshjälp från, som i dag, en veckas förvarstagande, till tre dagars förvarstagande. Men eftersom den frågan ligger för beredning inom regeringskansliet och inget förslag är framlagt, så föranleder det inte oss inom folkpartiet att hålla tillbaka vårt krav om denna rättvisa rättighet för alla asylsökande. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Betänkandet 27 från socialförsäkringsutskottet innehåller två delar — det behandlar dels motioner väckta under den allmänna motionstiden, dels skrivelse från regeringen om flyktingpolitiken. I motion 1715 av Sten Andersson i Malmö uttrycker motionären ett önskemål om att personer som saknar pass skall avvisas vid gränskontroll eftersom, enligt motionären, passen ofta förstörts för att ge större chans till asyl, och asyl söks i Sverige inte i första hand på grund av problemen i hemlandet utan på grund av vår höga sociala standard. Utskottet anser att ett sådant förfarande skulle stå i strid med flyktingkonventionen. Däremot skall man göra allt för att förhindra att pass förstörs under resan till vårt land. Det gäller passkontroll under båtresa till Sverige. Man har fört diskussioner med flyktingkommissarien, och regeringen har dessutom tillsatt en utredning som skall se över asylförfarandet vid gränserna. Utskottet har med hänsyn till detta avstyrkt bifall till motion 1715. Den motion som Kenth Skårvik talade om handlar om ett tillkännagivande om juridisk hjälp vid gränsen. Samma förslag har vi haft tidigare, och det avslogs då med hänvisning till den utredning om asylförfarandet vid gränserna som nu arbetar. i; Frågan om rätt till offentligt biträde i samband med att utlänning tas i offentligt förvar behandlades av rättshjälpskommittén i dess betänkande SOU 1984:4. Kommittén sade att om rättshjälp skall kunna ges måste tiden i förvar begränsas ytterligare, från nuvarande en vecka till tre dagar. Det förslaget bereds nu i regeringskansliet, och utskottet anser därför att motionen inte föranleder någon riksdagens åtgärd nu. Angående flyktingkontoret i Norden vill jag framhålla att flyktingkommissarien i juni i fjol hemställde till utrikesministern om att få upprätta ett regionalt kontor för Norden i Stockholm. Detta förslag har mottagits positivt, och det pågår för närvarande ett arbete med att inrätta ett sådant kontor. Frågan skall bl.a. behandlas i Nordiska rådets juridiska utskott vid ett sammanträde i augusti. Därmed är detta yrkande enligt utskottet tillgodosett. Gunnel Liljegren m.fl. yrkar i motion 2440 på en likartad tillämpning i Norden av regler angående flyktingmottagning. Utlänningslagstiftningen har under senare år varit föremål för översyn i Danmark, Sverige, Finland och Norge. De förändringar som har gjorts har tagit hänsyn till Nordiska rådets rekommendationer om en harmonisering av utlänningslagstiftningen. Ännu återstår en harmonisering av lagstiftningen, framför allt av formell natur — mer än av materiell. Det nordiska lagstiftningsutskottet diskuterar emellertid fortfarande denna fråga, och därför avstyrker utskottet motionen, eftersom riksdagens åtgärd inte nu är påkallad. Allan Ekström återkommer i sin motion 346 med frågan om utvisning. Enligt 40 och 42 §§ utlänningslagen kan utlänning som begått brott, på vilket kan följa fängelse i mer än ett år, utvisas. Det skall föreligga risk för fortsatt brottslig verksamhet eller också skall brottet vara av allvarlig art. Vi behandlade denna fråga i utskottets betänkande 1983/84:30, och de invandrarpolitiska skäl som då fanns mot en särbehandling av invandrare finns fortfarande. Utskottet framhåller dock att det är viktigt att regeringen följer utvecklingen av praxis på området, men vi finner ingen anledning att frångå vårt tidigare ställningstagande och avstyrker bifall till motion 346. Därmed yrkas avslag på reservation 2. När det gäller förbudet att placera barn under 16 år i kriminalvårdsanstalt eller allmänt häkte anser vi från utskottets sida att vi inte kan gå med på ett absolut förbud, men vi hävdar att det är nödvändigt att sådana lokaler ställs till förfogande som ger den allra bästa miljö för dem som skall förvaras. Vi yrkar avslag på motionen. Den skrivelse från regeringen som riksdagen har fått med en redovisning av den svenska flyktingpolitiken under 1984 har tillkommit på förslag från invandrarpolitiska kommittén. Denna redovisning är förnämlig, och den anbefalls på det varmaste till läsning av de ledamöter som eventuellt inte har hunnit läsa den inför kvällens överläggning. Här ger man en sammanfattning av regeringens arbete när det gäller att öka insatserna för att effektivisera biståndet till flyktingar utanför Sverige, för ett internationellt arbete, för en jämnare ansvarsfördelning mellan berörda europeiska stater. Här redovisas vad som gjorts för en bättre reglering av flyktingströmmen till Sverige, en klarare tillämpning av asylreglerna och ett nytt system för en effektivare handläggning av asylärenden, en förkortning av handläggningstiderna i utlänningsärenden och ett nytt system för kommunalt mottagande av flyktingar. Denna skrivelse är värd ett studium.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
Herr talman! Det får inte råda någon särlagstiftning beträffande utländska medborgare i förhållande till svenska medborgare, säger Ulla Johansson. Jag tror att jag kan göra mig till tolk för väldigt många människor — jag vill påstå en majoritet — när jag säger att det ligger djupt rotat i det svenska rättsmedvetandet att en person som trots allt är gäst i vårt land bör underordna sig vårt lands lagar och vårt samhällssystem. Det är så att det är rådande lagstiftning som är en särlagstiftning i förhållande till lagstiftningen i andra länder, som har betydligt starkare skrivningar och inte har den här undantagsparagrafen. Vi anser inte att den skall finnas kvar, och det är därför som vi har följt upp motionen i vår reservation.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om hur jag bedömer utsikterna till en lokalisering av Mälarply till Hallstahammar. Jag antar att frågan i huvudsak är föranledd av att Mälarply inkommit med en ny ansökan om statligt stöd för en etablering av en plywoodfabrik i Hallstahammar. En tidigare ansökan om statligt stöd återkallades när denna var under beredning i regeringskansliet. Den nu aktuella ansökan behandlas för närvarande av statens industriverk. Ärendet har således ännu inte kommit in till regeringskansliet. Jag är inte beredd att nu göra några uttalanden och föregripa prövningen av ärendet.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag vill påminna om att Västmanlands län och icke minst Hallstahammars kommun i dag och sedan en ganska lång tid tillbaka har brottats med stora sysselsättningsproblem. Västmanlands län tillhör nu för tiden ett av de län i det här landet som har de allvarligaste sysselsättningsproblemen. Det är i stort sett bara Norrbotten som har en sämre situation. Därför är varje möjlighet till nya sysselsättningstillfällen av utomordentligt stor betydelse. I Hallstahammar är nu förhoppningarna och förväntningarna stora inför en etablering av Mälarply inom kommunen. Avgörandet om etableringen har dragit ut på tiden. Frågan är nu om och i så fall i vilken omfattning som samhället skall gå in med stöd och lån för att bidra till denna etablering. å Industriministerns svar i dag visar att osäkerheten tills vidare kommer att bestå. Men trots allt hoppas jag att industriministern så småningom ger besked om vad som bör gälla i fråga om ett eventuellt statligt stöd eller lån. Som folkpartist är jag inte någon anhängare av statligt stöd när det gäller sådana här etableringar, men jag tror att det är viktigt att ett företag som arbetar för en eventuell etablering i Hallstahammar får klara besked vilka regler som bör gälla för dess fortsatta planering på detta område. I detta sammanhang har olika uppfattningar kommit fram om hur omfattande produktionen av plywood är i Sverige. Har vi en överproduktion eller har vi en omfattande import? Det skulle var klargörande om industriministern redogjorde för oss hur situationen är för plywoodindustrin i Sverige. Hur stor omfattning har importen?
Herr talman! Jag delar herr Bergdahls beskrivning av sysselsättningssituationen i Västmanland. Men för att utvidga resonemanget något får det gälla hela Bergslagen. Jag beskriver ofta Bergslagen som den mest sargade industriregionen i vårt land. Jag vill emellertid, herr talman, göra ett tillrättaläggande med hänsyn till ett felaktigt påstående i herr Bergdahls fråga. Vid en uppvaktning, som jag tror att herr Bergdahl deltog i, ställde jag i utsikt lokaliseringsstöd för företagsekonomiskt sunda projekt som kunde lokaliseras till Hallstahammar och medföra sysselsättningsökning där. Jag uttalade då att detta kunde ske trots att Hallstahammar inte tillhörde stödområdet. Detta positiva uttalande från regeringens sida har jag senare upprepat, och jag vill upprepa det på nytt här i dag i kammaren. Däremot har jag inte, vilket felaktigt görs gällande i herr Bergdahls fråga, gjort något uttalande till förmån för lokaliseringsstöd för just Mälarply. Får jag sedan tillägga, herr talman, att inget i dag hindrar att Mälarply startar en tillverkning i Hallstahammar. Företaget har, som herr Bergdahl vet, av regeringen fått erforderligt råvarutillstånd för en plywoodtillverkning i Hallstahammar. Här finns alltså ett klart besked från regeringen, vilket företaget har fått på ett mycket tidigt stadium.
Herr talman! Jag har ju frågat ministern hur han bedömer utsikterna till en lokalisering av Mälarply till Hallstahammar. Jag har fått svar på den frågan i dag. Även om jag tycker att det tidsmässigt har dragit ut alldeles för länge, är det ändå så att frågan är under behandling. Jag hoppas på snara besked. När det gäller möjligheterna att på ett konkurrensmässigt sätt starta en sådan här verksamhet även i Hallstahammar efterlyser jag fortfarande industriministerns synpunkter: Har vi en överproduktion på det här området eller en betydande import? Ett ytterligare klargörande på den punkten skulle vara tacknämligt.
Herr talman! Tyvärr har vi en alldeles för stor import av plywood. Jag skulle önska att vi kunde få en egen produktion av just de kvaliteter och sorter av plywood som vi i dag importerar, inte en ny produktion av de kvaliteter och sorter som vi redan har produktion av i Sverige.
Herr talman! Som västmanlänning tycker jag det är tacknämligt, och det måste det vara även från det företags synpunkt som planerar att gå in på det här området, att även industriministern konstaterar att här finns ett betydande utrymme för ytterligare investeringar och ytterligare produktion. Därför bör det resonemang kunna upphöra som har förts i andra delar av landet, där man säger att ett företag i Hallstahammar på detta område skulle konkurrera ut företag i andra delar av landet och ställa till med arbetslöshet där. Så är icke fallet, om jag har tolkat industriministerns svar riktigt. Både råvarumässigt och kvalitetsmässigt är det fråga om två olika objekt.